Fru talman! Jo, Anne Wibble, det är faktiskt precis så som väldigt många som har studerat denna fråga vet, nämligen att arbetslöshetsnivån är en av de viktiga faktorer som påverkar sjuktalet. Men det är inte alls den enda, och det har jag inte heller påstått. Arbetslivsfonden kommer att kunna spela en mycket stor roll i detta sammanhang, men vi måste även vidta andra åtgärder. En av de väsentligaste orsakerna till den bristfälliga situationen på den svenska arbetsmarknaden med så många människor som tvingas till förtidspensionering och långtidssjukskrivning är att det svenska arbetslivet är dåligt utformat. Det är inte anpassat efter kvinnorna. Kvinnor slits ut av belastningsskador i betydligt större utsträckning än män bl.a. på grund av detta förhållande. En av de väsentligaste förändringarna under senare år är att vi har fått fler och fler monotona arbeten, som kräver ensidiga rörelser, där de anställda inte har någon möjlighet att påverka en utveckling av sin arbetssituation. Det om något medverkar till ökade belastningsskador. Det finns mycket att göra på det här området. Jag vet inte om Anne Wibble har läst den så omdiskuterade 90-tals rapporten. I den har vi faktiskt en del förslag. Vi talar också om en minskning av sjukdagarna, men vi har med aktiva åtgärder av olika slag. Om inte Anne Wibble redan har rapporten, skulle jag kunna tänka mig att överlämna ett exemplar i julklapp. Jag hinner tyvärr inte gå in på alla de frågor som Lars Tobisson har tagit upp. Jag tycker att den tidigare debatten i dag klart har visat vilka våndor den svenska ekonomin och de enskilda människorna skulle råka in i om man gick med på moderaternas ofinansierade skattereform. Det skulle innebära stora problem för den offentliga verksamheten och därmed för enskilda människors möjlighet att leva ett drägligt liv. Det är stor risk för att den dessutom skulle påverka den underliggande inflationen. Lars-Ove Hagberg talade tidigare om avtalsrörelser och löneökningar. Det som är meningsfullt är reallöneökningar. Det som inte är meningsfullt är det system som vi nu har, som inte leder till att arbetare får mera pengar i plånboken utan till en inflationskarusell. Den typen av löneökningar är ingen betjänt av. Det är detta jag tog upp. Jag ber att få önska fru talmannen god jul.

Fru talman! De förändringar i skattesystemet som vi har diskuterat här i dag och som vi senare skall fatta beslut om skulle, om socialdemokraternas och folkpartiets förslag går igenom, slå mycket hårt mot grupper med inga eller mycket låga inkomster. En av de grupper som jag skall ta upp utgörs av de studerande. Den höjning av de indirekta skatterna som skatteuppgörelsen mellan de båda partierna leder till urholkar studiestödets reella värde och leder dessutom till en väsentligt ökad skuldsättning för de studerande. Bostadskostnaderna, en för de studerande mycket tung post i budgeten, ökar med ca 10 96 mer än vad som eljest skulle bli fallet. Skattesänkningen kan studiemedelstagarna däremot inte tillgodogöra sig i någon större utsträckning under studietiden. De skall ändå vara med och betala kostnaderna. Den föreslagna kompensationen som finns med i propositionen är enligt min mening helt otillräcklig. Den kommer inte att leda till att man blir kompenserad för sina utgifter. Följden av det här kommer förmodligen att bli färre sökande till högre studier, kraftigt ökade lånekostnader, längre återbetalningstid och växande skuld och försämrad ekonomi under studietiden. Den kanske svåraste effekten, som vi minst av allt önskar, är en ökad social och könsmässig snedrekrytering. Detta problem är redan nu stort, och det växer. Såväl centrala studiestödsnämnden som konsumentverket är i sina remissyttranden mycket kritiska till skatteutredningens förslag. Vi moderater yrkar därför i enlighet med vad vi säger i vår motion om inkomstskatten för 1990, som har diskuterats här tidigare, avslag på regeringens förslag om skattehöjningar. I konsekvens härmed yrkar vi också avslag på förslaget till kompensation till de studerande för vissa skatteeffekter. Om socialdemokraterna nu med folkpartiets stöd ändå genomdriver de föreslagna skattehöjningarna, måste kraftfulla åtgärder vidtas för att inte hela studiemedelssystemet skall haverera. Det är enligt min uppfattning orimligt att de studerande skall tvingas låna ytterligare pengar för att ha det tvivelaktiga nöjet att vara med och betala stora marginalskattesänkningar för höginkomsttagare och andra. Om det blir en höjning, vill vi i stället för den här kompensationen utveckla studiemedelssystemet i enlighet med vad vi sade redan i studiemedelsutredningen. Det har funnits med under ett år i det nya studiemedelssystemet. Det har visat sig att de saker som vi pekade på då är just de brister som de studerande nu börjar uppleva. Vi fick dock inte tillfälle att ta upp dessa frågor i motionen med anledning av denna proposition, eftersom det inte ansågs höra till. Kammarkansliet tyckte inte om det. Därför kommer vi att återkomma i januari med våra för — Prot. 1989/90:47 slag om en utveckling av studiemedelssystemet. 15 december 1989 Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de två moderata reserva

Fru talman! Som föregående talare Hans Dau redan har redovisat, handlar detta betänkande om kompensationen till de studerande för skatteomläggningen. När vi fick propositionen var beloppet satt som ett tilläggsbelop på 600 kr. I den motion som vi från centerns sida lämnade med anledning av propositionen, noterade vi att vi bedömde att det skulle bli en större inflationseffekt av omläggningen än vad regeringen hade räknat med. Vi föreslog 700 kr. Sedermera har det visat sig att inflationseffekten blir ännu större. I betänkandet har utskottet nu enats om att det behövs ett tilläggsbelopp på 800 kr. Vi har ingen anledning att gå emot detta, utan vi anser att det är rimligt att de studerande blir fullt kompenserade för effekterna av skatteomläggningen. Däremot har vi en annan uppfattning om hur kompensationen skall fördelas mellan bidragsdelen och lånedelen. Vi anser principiellt från centerns sida att man skall gå över till en studielönsmodell, där subventionsgraden är större än vad den är i dag. I konsekvens med vårt tidigare resonemang anser vi därför att när man gör en sådan här förändring bör kompensationen huvudsakligen läggas på bidragsdelen. I reservation nr 2 föreslår vi att man skall göra en procentuell omfördelning mellan bidragsoch lånedelen så att dessa 800 kr i sin helhet läggs på bidragsdelen. Därigenom har vi kompenserat de studerande, så att de inte behöver öka sina studieskulder på grund av skatteomläggningen. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Nästa år kommer höginkomsttagarna att få rejäla skattesänkningar. Jag har räknat ut att för min egen del kommer reformen att innebära att jag får ungefär 1 300 kr. mindre i skatt per månad fr.o.m. nästa år. Det är inte så dåligt. Det är precis lika mycket som de studerande kompenseras med för prishöjningar under ett helt år. Största delen av den här kompensationen, 960 kr., får studenterna låna ihop. Bidraget är 400 kr. Detta är givetvis inte rimligt. Studenterna får inte del av några skattesänkningar. Deras kompensation borde därför helt och hållet utgå som ett bidrag. De pensionärer som har låga pensioner får höjt pensionstillskott och ett höjt kommunalt bostadstillägg. Det är givetvis mycket bra. Detta är två gamla vpk-krav. En effekt av skatteomläggningen har det dock varit helt tyst om i dag, nämligen att pensionerna inte längre kommer att vara värdesäkrade. Det är alltså en del av finansieringen av skattereformen. Det är klart att det är helt oacceptabelt. Båda dessa områden, den bristfälliga kompensationen till studenterna och försämringen av pensionerna, är så allvarliga att de hade förtjänat en egen debatt. Men tiden är begränsad i dag, och vi får återkomma till detta. 121 Fru talman! Jag får i dag nöja mig med att yrka bifall till reservation 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande 7 och till reservation 1 i betänkande

Fru talman! Jag skall först tala om SfU7. Jag yrkar bifall till reservation 3 i första hand och i andra hand till reservation 2, då innehållet är nästan likalydande.

Fler och fler akademiker kommer att uppnå pensionsåldern med delvis obetalda studielån, som då avskrivs. Detta är allvarligt. Man lyckas hålla kvar människor i skuldfällan under hela deras verksamma tid. Lever de kanske över sina tillgångar medan de studerar? Nej, studielön måste vara ett mål. Och låt ”kompensationen” för skatteomläggningen bli en verklig kompensation! Lägg den helt på studenternas bidragsdel! Denna tusenlapp ger dem ändå inte rejäl kompensation för förhöjda levnadsomkostnader. Miljöpartiet har också yrkat att vi den 1 juli skall göra en översyn och se om detta har varit en tillräcklig kompensation. Man hindrar också på andra sätt studenternas försök att mildra sin skuldsättning. Då de arbetar på sommaren minskas i första hand bidragsdelen. Om de vill minska sin skuldsättning måste de alltså komma upp i rejält höga inkomster. Risken för mindre tillströmning till högre studier och en sned fördelning — könsmässigt och klassmässigt — när vi behöver fler högutbildade, blir en allvarlig följd av detta. Vi vet att fördelningen redan är sned i dag, och det kommer att öka ytterligare. Kompensation för skatteomläggningen är i utskottet i detta fall detsamma som att få högre lån att betala igen. Kompensation är lika med högre skulder. Det är ett hån mot studenterna. Jag skall övergå till SfU8. Basbeloppet, som är grunden för pensionen, skall fastställas utan att man räknar med den särskilda prisutvecklingen som följer av hur man finansierar skatteomläggningen, dvs. fastighetsskatt, moms, sänkning av räntebidrag m.m. Socialdemokraterna driver här tillsammans med folkpartiet sin nya höginkomsttagar-, marknadsekonomioch EG-anpassade skattepolitik, som drabbar låginkomsttagare, ungdomar med skulder och pensionärer. Vi tillstyrker höjningen av pensionstillskottet till 50 20 av basbeloppet och till 100 96 av basbeloppet för förtidspensionärer. Att även KBT höjs till 1700 kr. för ensamstående och 1850 kr. för makar tycker vi också är bra. Vi tycker kanske att det inte helt kompenserar, men det är en bra inriktning. Miljöpartiet anser det mycket allvarligt och ser det som ett hot mot pensionärernas trygghet att man underminerar grunden för folkpensioneringen. Värdesäkrare grundpensioner och KBT är de viktigaste grundstenarna för att pensionärer med låg pension över huvud taget skall klara sig. Vi avstyrker alltså dessa förslag och tillstyrker bifall till de reservationer där miljöpartiet är med.

Fru talman! Eftersom den skattereform vi har diskuterat i dag delvis skall 15 december 1989 finansieras genom en ökad indirekt beskattning föreslår regeringen att stu derande med studiemedel skall kompenseras för den höjda prisnivån genom att ett tilläggsbelopp knyts till basbeloppet. De studerande kan ju inte i samma utsträckning som andra grupper få del av inkomstskattesänkningen. Den kompensationsnivå som regeringen föreslår beräknades efter en prishöjning på 2 20. Under ärendets behandling i socialförsäkringsutskottet kom svaret från SPK på regeringens beställning av en beräkning av effekterna. Den visade att priserna som en direkt effekt av skatteomläggningen stiger med 2,93 70. Utskottet föreslår därför en något högre kompensation till de studerande. Studiemedelsbeloppen blir därför i januari 1990 följande: ett bidrag på 1696 kr. per månad och lån på 4 062 kr. per månad. Det blir totalt 5 758 kr. Det ligger väl i linje med den disponibla inkomsten för ganska många grupper. Fribeloppen justeras också automatiskt i och med detta tilläggsbelopp, och man kan under 1990 tjäna 39 000 kr. utan att det påverkar studiemedlen över huvud taget. Det förvånar mig att moderaterna i sin reservation påstår att det studiemedelssystem som infördes den 1 januari 1989 inte ger de studerande ekonomiska möjligheter att klara sina studier. Enigheten vid beslutet var faktiskt mycket stor både beträffande nivån, studiebidragshöjningen, återbetalningssystemets konstruktion med inkomstrelaterad återbetalning och målen för systemet. Centern, vpk och miljöpartiet föreslår — i flera reservationer, för man är inte riktigt överens — att kompensationen skall utgå enbart som bidrag. Det är naturligt med tanke på dessa partiers inriktning mot studielön. I utskottet säger vi att bidraget för det första nyligen har höjts kraftigt — det har sexdubblats. För det andra är det principiellt tvivelaktigt att göra en sådan förändring, eftersom kostnadsökningar i vanliga fall kompenseras genom förändringar i basbeloppet. Justeringar av bidragsoch lånedelen sker då inte. Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 7 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Mycket kort: Jag vill bara påminna Lena Öhrsvik och säga att hon inte skall vara så förvånad. Vi har i tidigare motioner under allmänna motionstiden talat om vad vi tycker skall förändras. Den uppfattningen har förstärkts under året av upplevelser hos de studerande.

Fru talman! Varje basbeloppsuppräkning innebär en ökad lånebörda, så länge man inte justerar andelen lån eller bidrag. Den uppräkningen sker i vanliga fall vid varje årsskifte. Det har inte kommit några förslag om ändringar. Jag tycker inte att man skall ändra de principerna.

Fru talman! Det betänkande vi nu debatterar avser regeringens proposition 1989/90:52 om höjt pensionstillskott och förbättringar i de kommunala bostadstilläggen m.m. Fru talman! Jag kommer att hålla mitt anförande, eftersom jag anser att det är mycket väsentligt att få in dessa synpunkter i protokollet. Vad står då m.m. för? Jo, för ännu en ny manipulering av basbeloppet. De förslag som läggs fram skall vara klart och ordentligt redovisade till innebörd och konsekvenser. Det skall vara möjligt för riksdagen — liksom för den intresserade allmänheten — att bedöma det sakliga innehållet. Det skall anges vilka effekter den föreslagna försämringen av värdesäkringen får. Uraktlåtenheten att för riksdagen redovisa konsekvenserna är så mycket mer upprörande som regeringen har till sitt förfogande dataregister från vilka det går att inhämta information härvidlag. Ja, detta är tio år gamla synpunkter i en socialdemokratisk motion, i vilken man kunde utläsa att 35 författningar enligt justitiedepartementets register och 130 i statsrådsberedningens är knutna till basbelopp. Enligt de uppgifter som jag har fått fram i dag är förhållandena ungefär desamma nu. De nämnda siffrorna är med all säkerhet en minimisiffra när vi går in i 90-talet. Men basbeloppet spelar också stor roll för en rad avtal utanför lagstiftningens område. Försäkringssektorn är genomgående knuten till basbeloppet och en rad förmåner enligt kollektivavtal likaså, för att inte nämna den allt vanligare bindningen i civilrättsliga avtal till basbeloppet. Fru talman! Jag brukar i kammardebatten undvika moraliserande uttalanden. Men nog måste man säga att de som är ansvariga för propositionen och utskottsbehandlingen gjort allt för att undvika att upplysa allmänheten om vad det beslut vi nu diskuterar verkligen innebär. Detta är inte överord. Det är många människor som kommer att göra rättsförluster. Fru talman! I ett rättssamhälle är det en plikt för de styrande att just undvika handlingar som ger rättsförluster och som medborgarna inte kan förutse. Ett minimikrav är att allmänheten skall upplysas om effekterna av de föreslagna åtgärderna. Jag tänker således inte tala om regeringsmaktens förfall, som man gjorde i den socialdemokratiska motionen 1980, även om det skulle vara oerhört mer befogat i dag än för tio år sedan. Redovisningen och beredningen av ärendet har genomgått en sådan försämring de senaste tio åren att jag faktiskt råder ledamöterna i kammaren att studera beslutsunderlaget för tio år sedan och dagens. Fakta säger allt. Den här frågan behöver inte diskuteras. Nåväl, finansutskottet blev 1983 ense om att manipulering av basbeloppet skapade stora, mycket stora, problem på områden som inte borde träffas. Nils Carlshamre m.fl. moderater krävde att riksdagen skulle som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet att redovisa ett årsbasbelopp beräknat utifrån konsumentprisernas förändring och utan avbrott för genom politiska beslut åsamkade nivåsänkningar. Detta instämde alla i finansutskottet i. Så här löd skrivningen: Enligt utskottets mening bör klara normer skapas för hur det officiellt fastställda basbeloppet skall tolkas och tillämpas. Praktiska skäl kan tala för att basbeloppet är enhetligt och inte varierar mellan olika rättsområden. Dessa synpunkter gavs regeringen till känna. Genom den av mig föreslagna höjningen av basbeloppet har sambandet mellan konsumentprisindex och basbelopp inom ramen för lagen om allmän försäkring återställts. Därigenom bortfaller, enligt min mening, skälen att överväga ett s.k. okorrigerat basbelopp. Riksdagens skrivelse kan därmed lämnas utan övrig åtgärd. Och nu ett år senare är det tid för att ånya manipulera med basbeloppet. Det hade varit på sin plats att i proposition 52 kommentera de synpunkter som ett enigt finansutskott framförde redan den 3 december 1983 och inte endast kommentera utan också handla. Nej, hanteringen av ärendet som det ligger i dag är beklämmande. Ja, fru talman, turerna har varit många kring basbeloppet det senaste decenniet. Därför är det faktiskt nödvändigt med en sammanfattning: 1. Propositioner och riksdagsbeslut skall vara väl beredda. Det skall finnas en god redovisning av beslutet effekter på olika områden. Så skedde faktiskt 1988. Så har inte skett i dag. Kvalitetssänkningen är alarmerande. 2. Det är av stort intresse att försöka få fram en serie av okorrigerade basbelopp. Detta var finansutskottet enigt om den 3 december 1983. Regeringen har däremot inte visat något som helst intresse att tillmötesgå riksdagens krav. Mellan 1983 och 1988 hände ingenting. M-m. står för att basbeloppet fr.o.m. 1991 skall fastställas med bortseende från den särskilda prisutveckling som följer av vissa åtgärder som kan vidtas för att finansiera skatteomläggningen. Förlåt, det står faktiskt skattesänkning, men det är fråga om en skatteomläggning. Däremot, fru talman, råder det tystnad om de för tio år sedan med emfas av socialdemokraterna kritiserade effekterna på 35 författningar enligt justitiedepartementets register och de 130 enligt statsrådsberedningens samt den omfattande inverkan på bestämmelser i kollektivavtal, försäkringsavtal och civilrättsliga avtal om detta.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
Fru talman! ”Införandet av ett nytt basbelopp, vars materiella värde är ett annat och sämre än det nu gällande, kommer att skapa en rättsosäkerhet om innebörden av avtal och överenskommelser. Många människors förmåner och trygghet står på spel.” Orden är ett citat ur en kommittémotion lämnad den 6 november 1980 med Sven Aspling som första namn och Doris Håvik som tredje namn. Nu har Doris Håvik ändrat uppfattning. Hon är inte ensam, hela det socialdemokratiska partiet stödjer nu förslaget partiet tidigare starkt kritiserade. Vad är det som har hänt, kan man med fog fråga sig, som gör det rumsrent att nu manipulera med basbeloppet? Genom att kompensera kostnadsökningarna till pensionärerna genom en höjning av pensionstillskotten inser man att många grupper kommer att ställas utanför. Varför skall undantagandepensionärerna inte kompenseras för de kostnadsökningar skattereformen innebär? Varför skall inte alla andra som är beroende av en basbeloppshöjning kompenseras denna gång? I början av denna vecka påstod Aina Westin i en debatt att socialdemokraterna slår vakt om dem som har det sämst ställt. Att det bara är tomma ord visar dagens förslag. De bryr sig inte om de pensionärer som i dag i vissa fall har endast 1400 kr. att leva på varje månad. Om man läser betänkandet SfU8, ser man att det inte finns något som tyder på centerns inställning till de svagaste pensionärsgrupperna. Centerns övriga motionsyrkanden fick inte möjlighet att prövas denna omgång, utan utskottet behagade bordlägga dessa till nästa år. Centerns förslag med krav på en grundpension kommer jämfört med dagens beslut på ett helt annat sätt att kompensera de sämst ställda pensionärerna om det genomförs. Centern ville föra fram grundpensionsförslaget i samband med att beslut fattas om kompensation i form av pensionstillskott. Centern anser att det finns andra sätt att lösa pensionärernas framtida situation än att man i dag beslutar om att man skall manipulera basbeloppet för 1991. Det görs i ett läge när vi inte vet speciellt mycket om vad skattereformen kommer att innebära i kostnadsökningar. Regeringen hade inte klart för sig vad det egentligen skulle innebära när detta förslag lades fram. Utskottet fick uppgifter som korrigerade regeringens förslag. Med den hets som föregått detta förslag kommer man med säkerhet att finna att flera andra kostnader kommer att dyka upp. Basbeloppsförändringar har under de senaste åren använts för att kompensera pensionärerna för devalveringseffekter. Nu används basbeloppet för att inte kompensera pensionärerna — i sanning ett tänjbart instrument för att klara finansieringen av en fördelningspolitiskt sned reform. Jag har en fråga att ställa till Doris Håvik som representant för utskottsmajoriteten: Hur skall undantagandepensionären som får vara med om att betala skattereformen med ökade kostnader i hushållsbudgeten klara sig i fortsättningen? Är det socialhjälp som skall bidra till försörjningen, eller hur skall det annars ske? Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande 8.

Fru talman! Jag lovar både fru talmannen och kammaren att detta anförande som jag nu håller skall bli det enda. Jag skall inte bidra till någon längre replikväxling. Jag tycker ändå att det förtjänar att nämnas att den här särskilda propositionen har kommit till för att kompensera de pensionärer som inte får någon skattesänkning genom skattereformen. Man har således ingen skatt när man enbart har grundpension, pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. Av proposition 1989/90:52 framgår att man gjorde den bedömningen att prisökningarna skulle vara ungefär 2 20 beroende på de punktskatter som införs för att finansiera skatteomläggningen. Regeringen gjorde samtidigt en beställning hos statens prisoch konkurrensverk och bad verket fingranska siffrorna. Under utskottsbehandlingen fick vi fram uppgifterna. Det visade sig att effekten på konsumentprisindexet var 2,93 Zo i stället för de 2 76 som det i propositionen talades om. Utskottet beslöt då att vi skulle föreslå kompensation till pensionärerna enligt den uppgift som vi hade fått från prisoch konkurrensverket. Eftersom man hade lagt tyngdpunkten när det gäller utvecklingen av kostnaderna på bostäderna, bedömde vi att det var lämpligt att ytterligare höja det kommunala bostadstillägget. I propositionen föreslogs nämligen att pensionstillskottet skulle höjas ungefär 2 76. Man skulle också höja det för förtidspensionen från 96 till 100 26. Det blev alltså 50 resp. 100 beroende på om man har dubbelt pensionstillskott eller ej. Det kommunala bostadstillägget skulle höjas för ensamstående pensionärer från 1500 till 1600 kr. i månaden och för makar till 1650 kr. i månaden. Vi beslutade då i utskottet att man skulle lägga på ytterligare 100 kr., vilket innebär att det blev 1700 kr. i månaden för ensamstående och 1850 kr. i månaden för makar. Om basbeloppet skulle jag kunna föra en lång debatt, men jag skall inte göra det nu. Debatten om syftet med det ändrade basbeloppet ser jag fram emot att på nyåret när motionstiden har gått ut kunna föra med Margit Gennser och Karin Israelsson. Jag fick en direkt fråga: Hur skall vi nu göra med undantagandepensionärerna, de sämst ställda pensionärerna? Efter en beställning från utskottet finns nu en rapport som pensionsberedningen har överlämnat till regeringen. Med mycket bred majoritet beslutade utskottet på förslag av Margö Ingvardsson att vi inte skulle behandla frågan nu som ett hastverk och föra in en ändring redan den 1 januari 1990 utan att vi skall ta del av rapporten, analysera den för att få fram vad detta egentligen handlar om. Det är faktiskt så, Karin Israelsson, att undantagandepensionärerna har lättare att få del av det kommunala bostadstillägget än av pensionstillskottet. Studera detta litet grand! I övrigt är det kanske litet underligt om man skall få tillgodoräkna sig kostnaderna för de punktskatter som skall finansiera skatteomläggningen, som höjer basbeloppet. Vi har grupper bland pensionärer som får både sänkt skatt och höjd pension. Jag kan gärna medge att jag inte tycker om det, för det bäddar för missförstånd. Människor är rädda för att det är fråga om ett slags manipulering som man försökte från den borgerliga sidan: man skulle få pensionärer att spara utan någon som helst kompensation för att vi skulle kunna minska budgetunderskottet. Det var en helt annan situation. År efter år urgröps basbeloppet. Nu gäller detta för 1991.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
Fru talman! Jag skulle vilja påpeka att vi inte behöver ändra på basbeloppet, för vi har en vettig skattereform. Därför behöver vi inte kompensera vissa pensionärer. Jag ser fram emot att återkomma till denna debatt. Jag ber att få önska god jul till både fru talmannen, Doris Håvik och hela utskottet.
Fru talman! Jag ser också, Doris Håvik, fram mot den debatten. Det är synd att vi inte får möjlighet att diskutera dessa frågor nu, för det är väldigt viktiga frågor. Faktiskt är det betydligt enklare att ge människor kostnadsökningar än att ge dem kompensation. Undantagandepensionärerna behöver kompensation i det här fallet.

Fru talman! Förslagen i bostadsutskottets betänkande 8 har sin grund i att underskottsavdragens värde minskar för egnahemmen i samband med skattereformen. Av neutralitetsskäl föreslås därför att räntebidragen i motsvarande mån justeras för hyresoch bostadsrättshus. Vi har från centerns sida ingen principiell invändning mot neutralitetstänkandet som sådant. Dock varnar vi för att se detta strikt matematiskt. Hänsyn måste tas till det faktum att genomsnittsinkomsten är betydligt lägre i hyresgästkollektivet än för boende i de två andra boendeformerna. Även om vi delar synen på neutralitet mellan boendeformerna, kritiserar vi regeringens förslag för att slå orättvist och för att nästan alltid sakna konsekvensanalyser över hur förslagen slår för de enskilda boende. Så länge denna brist finns och så länge rättvisetänkandet förbises kommer vi att avstyrka sådana regeringsförslag och kräva att nya och bättre genomtänkta förslag tas fram. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 4 och under mom. 1, 3 och 4 bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkande 8.

Fru talman! Vi moderater har under många år föreslagit att räntebidragen skall avvecklas gradvis i takt med att man sänker skattetrycket. Vi tycker att det är dags att minska räntebidragen. Det framförde vi redan i januari. Vi har därför lagt fram förslag att de skall avvecklas för bostäder byggda före 1975. De har haft räntebidrag i 15 år eller mer. De räntebidrag som finns kvar är ganska små. Dessutom gäller de för ett mycket stort antal hus, varför effekten för de enskilda hushållen blir mycket liten. Ser man på effekten i kombination med våra skattesänkningsförslag och jämför dem med regeringens och folkpartiets förslag, finner man att den enskilde kommer att få det bättre med vårt förslag. Mot denna bakgrund, fru talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande 1989/90:BoU8 är en direkt följd av den skatteuppgörelse som har träffats i riksdagen. Av neutralitetsskäl begränsas räntebidragen vid nyoch ombyggnad av hyresoch bostadsrättshus. I propositionen föreslås en höjning av den garanterade räntan från den 1 januari 1990. Besparingarna torde belöpa sig till ca 600 milj.kr. för år 1990. Moderaterna vill spara ytterligare 400 miljoner. Centern yrkar avslag och vill ha en annan fördelningsprofil. Detsamma gäller miljöpartiet. Vpk står för de flesta reservationerna. Utskottsmajoriteten tillstyrker förslaget i fråga. Fru talman! Julefriden lägger sig snart över nejden, och vi har hört tomtesång från den här talarstolen. Nu hoppas jag att mina meddebattörer, även från oppositionen, skall få besök av tomten. Jag hoppas också att tomten kommer att vara snäll mot oss alla — oberoende av om vi bor i slott, koja, hus, bostadsrättslägenhet eller vad det nu kan vara. De finns också anledning att rikta ett tack till personalen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Eftersom jag har uttryckt mig föredömligt kort hoppas jag att mina kolleger också skall göra det.
Fru talman! För en gångs skull nöjer jag mig med att instämma i Magnus Perssons bifallsyrkande. Jag konstaterar att propositionen tar fasta på det faktum att neutralitet skall upprätthållas mellan olika boendeformer. Jag tycker att den propositon som betänkandet i fråga baserar sig på har den profilen. Folkpartiet tillhör utskottsmajoriteten i detta fall. Jag nöjer mig, som sagt, med detta. Jag skall inte fortsätta debatten. Jag förutsätter att vi kommer att få en fortsatt debatt under våren om hur bostadssubventionerna kan minskas. Avslutningsvis önskar jag fru talmannen en god jul.

Fru talman! Jag skall i mitt inlägg beröra en fråga i skatteutskottets betänkande 10 som kanske har fått litet mindre uppmärksamhet. Det gäller småbussar och lätta lastbilar med skåpbyggnation. Gränsen för att slippa betala accis och där momsen är avdragsgill går i dag vid en totalvikt av 3000 kg. Denna föreslås bli höjd till 3 500 kg. Har då 500 kg så stor betydelse? Ja, jag vill påstå att det har stor betydelse. Just i denna totalviktsklass finns alla de bilar — av olika fabrikat — som används av en stor mängd småföretagare. Över en natt kommer priset för en sådan transportbil att stiga från drygt 100 000 kr. till nästan 150000 kr. Anledningen till förslaget om en höjd totalviktsgräns är de s.k. vanbilarna som har ökat mycket i antal under senare år. Dessa bilar är oftast av amerikansk typ. De har lyxutrustning och har blivit populära som personbilar. Men oftast är de registrerade på företag som inte använder dem som nyttofordon. Att man från regeringens sida klämmer åt dessa vanbilar är helt i sin ordning. De har blivit något av en leksak för stora pojkar. De skall räknas som privata personbilar och inte som nyttofordon som något företag äger. Därför tycker många att förslaget är helt riktigt. Men varför måste alla de småföretagare drabbas som använder helt andra typer av fordon men som återfinns just i denna totalviktsklass? Det gäller bilar som t.ex. bagare, rörläggare, elektriker och företag som servar lantbruket har. Det går inte att använda dessa fordon till söndagsutflykten med familjen. Inga skinnfåtöljer är inmonterade. Ingen vill väl åka i ett tomt plåtskåp med vägg mellan förarplatsen och övrigt utrymme. Dessutom saknas fönster på skåpsidorna. För övrigt får det inte finnas passagerare i sådana utrymmen enligt vägtrafikkungörelsen. För att bättre illustrera skillnaderna mellan dessa biltyper skall jag nu med hjälp av kammarens tekniska utrustning visa ett par bilder. Om det hade funnits en overhead-apparat hade jag kunnat visa ett ännu bättre åskådningsmaterial. Men kammaren är inte utrustad med en så fantastisk modernitet som en overhead-apparat. Bild nr 1 visar en skåpbil som används av företagare. Jag har valt detaljbilder för att visa att det inte är fråga om en personbil. Det är ingen bil som man gör utfärder med. Det är fråga om ett typiskt lastfordon. Bild nr 2 visar hur utrymmet ser ut. Det är en helt täckt framstam intill förarutrymmet. Det går alltså inte att använda detta fordon som personbil utan det skall klassas som de amerikanska lyxbilarna! Bild nr 3 visar utrymmet i en sådan här bil som används av bagare, rörläggare osv. Vem vill egentligen sitta i ett sådant utrymme? Som jag redan har sagt är det faktiskt olagligt att ha personer i detta utrymme. Jag har med detta velat visa på det orimliga i det förslag som utskottsmajoriteten stödjer. Jag hoppas att de få närvarande här i kammaren och de — naturligtvis är de fler — som sitter och tittar på sin intern-TV härmed får en bättre inblick i hur dessa fordon ser ut. Jag är inte säker på att kammarens ledamöter exakt vet hur de ser ut. I motion 1989/90:Sk27 yrkar jag att ikraftträdandet i detta sammanhang sker den 1 juli 1990 i stället för den 1 januari 1990 som regeringen föreslår i propositionen och som också utskottsmajoriteten föreslår. Utredningen om indirekta skatter föreslår i sitt betänkande om en reformerad mervärdeskatt att den nya viktgränsen införs den 1 januari 1991, alltså ett år senare. Det är den tidpunkt som branschen har inriktat sig på i sin planering, bl.a. när det gäller bindande beställningar från fabrik. Ett uppskjutande av ikraftträdandet skulle innebära rimliga möjligheter att leverera de fordon som redan försålts under nuvarande premisser. Leveranstiden är cirka fyra månader. Inneliggande order går inte att dra tillbaka. Det gäller ju till största delen importerade fordon. Det här är naturligtvis inte någon stor fråga. Men den är stor för berörda näringsidkare och de yrkeskategorier som jag här har åberopat. Socialdemokraterna är ju av tradition inte särskilt välvilligt inställda till småföretagarna och deras problem. Mera förvånande är dock att folkpartisterna, som brukar vara de första att begära ordet vid olika småföretagarsammankomster och vittna om sitt stora engagemang för småföretagen, sannerligen inte har visat prov på detta när det gäller detta betänkande. I utskottet blev det uppenbarligen 10-7 vid voteringen. Folkpartiet stjälpte alltså det utskottsinitiativ som togs efter uppvaktningen bl.a. från bageriidkarna. Nu har folkpartiet i alla fall ytterligare en chans att ändra uppfattning och göra en röstning som ger rättvisa åt de småföretagargrupper som jag inte i min fantasi kan tro att man har varit ute efter. Fru talman! Jag vill yrka bifall till motion Sk27. Vi moderater kommer att stödja reservationen 10 i voteringen.

Fru talman! I underlaget till skatteutskottets betänkande nr 10 finns också min motion nr 28, där jag tar upp några av de områden där regeringens och folkpartiets skatteförslag hårt och orättvist drabbar mitt hemland Jämtlands län. Jag har i motionen pekat på förslagen om momsbeläggning på bensin, försämrade möjligheter att göra avdrag för resor mellan bostad och arbete och förslaget om höjd moms på hotelloch serveringstjänster. Fru talman! Riksdagens fastställda mål för regionalpolitiken går ut på att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Detta regionalpolitiska mål tycks regeringen och folkpartiet ha struntat i eller glömt, då konsekvenserna av deras förslag allvarligt försämrar möjligheten att behålla en levande landsbygd och utveckla ett dynamiskt näringsliv i Jämtlands län. I Jämtlands län är möjligheten till pendling en förutsättning för att folk skall kunna fortsätta att bo ute i små byar och i de mindre samhällena i länet — också om arbetet finns t.ex. i Östersund eller i något annat större samhälle. Inte sällan dagspendlar människor i Jämtlands län upp till 20 mil. Vi är beroende av bilen, kollektivtrafik till ett rimligt pris i vårt läns glesbygder finns det inga förutsättningar för. Vi är beroende av bilen också när det gäller att nå serviceinrättningar av olika slag. Med denna verklighet som bakgrund är det inte underligt om människor rasar över regeringens och folkpartiets förslag att momsbelägga bensinen och att försämra villkoren för avdrag för arbetsresor. Ingenting nämns om kompensation för de särskilda och annorlunda villkor vi lever i! Jag hade väntat mig åtminstone någon rad omt.ex. differentierat bensinpris — men inte en antydan! Förslaget är mycket landsbygdsfientligt. Så går jag över till förslaget om att höja skatten på hotelloch serveringstjänster. Över huvud taget är skattereformernas samlade effekter på turismen oacceptabla och får alltså oönskade regionalpolitiska effekter. Priset för rekreation, hotell-, restaurangoch resetjänster ökar med mer än 10 96 i förhållande till annan konsumtion och i förhållande till rekreation i utlandet. Såväl svenska som utländska turister får ekonomiska motiv att resa till andra länder än Sverige. Folk kommer att välja Alperna före de jämtländska fjällen. Statens eget expertorgan, Sveriges turistråd, har gjort en omfattande och inträngande analys, baserad på de mål som riksdagen uppställt för svensk turism. Konsekvenserna av höjd moms på hotelloch serveringstjänster som Sveriges turistråd visar i sin analys, liksom vår egna analys i Jämtlands län, tydliggör att turistnäringen åker på ett rejält och orättvist bakslag. Jämför följande: Västeuropas vanligaste hotellmoms är 7 96, och den vanligaste restaurangmomsen är 10 26. I Norge, Finland och Österrike belastas vinterturister inte med någon hotellmoms alls. Momsnivån i Spanien, Grekland och Italien ligger på 6-9 96. Det är en sådan konkurrensverklighet turistnäringen i Jämtlands län skall stå ut med. Det är horribelt! Herr talman! Regeringens och folkpartiets föreslagna bensinskattehöjningar, försämrade villkor för reseavdrag och den höjda momsen på hotelloch serveringstjänster är ett dråpslag mot Jämtlands län, där vi tydligen skall straffas för det handikapp som långa avstånd utgör och där en av våra viktigaste näringsgrenar, turismen, äventyras. Herr talman! Kraven i min motion tillgodoses i centerreservationerna nr 8 och 16 till skatteutskottets betänkande nr 10, och jag yrkar därför bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Den momshöjning som socialdemokraterna och folkpartiet har föreslagit och som drabbar hotell och restauranger gör att svensk turistnäring beslastas med världens högsta konsumtionsskatt. Dessutom skall momsen höjas på resor och liftar år 1991, och det ökar kostnaderna ytterligare. Den här skatten är speciellt skadlig för sådana län som Jämtlands län och Gotlands län, där turismen tillhör basnäringar. I Jämtland är det lika många sysselsatta inom turism som inom jordoch skogsbruk. Det är visserligen inte så många folkpartister här i kammaren, men någon borde kunna svara på den fråga som jag skulle vilja ställa: Vill folkpartiet verkligen medverka till att så drastiskt försämra förutsättningarna för småföretagarna i turistbranschen? Det har genom åren getts en hel del regionalpolitiskt stöd till turismen. Det verkar därför egendomligt att samma regering föreslår pålagor som gör det svårt för många turistföretag att klara de ekonomiska påfrestningar som följer av dessa ökade kostnader. Bo Toresson har i en tidningsintervju uttalat, att om det blir problem kommer dessa att åtgärdas med ytterligare regionalpolitiska medel. Sverige som turistland kommer att känna av följderna av momshöjningen, och det verkar inte som om de som står bakom detta beslut har tagit reda på vad det innebär för vårt land. Vi skall konkurrera med länder som har en betydligt lägre moms. Europas vanligaste hotellmoms är 7 96 och restaurangmomsen ca 10 40. I Sverige skulle denna moms med detta förslag bli 23,46 96. Inte nog med att vi får en snedvriden konkurrenssituation — det allvarliga är att konsekvensen för staten blir en förlust i stället för en skatteintäkt. Det har gjorts olika expertanalyser, och den samstämmiga bedömningen är att Sveriges redan negativa resevalutabalans kommer att försämras med 6-8 miljarder när hela momshöjningen är genomförd. Momshöjningen föranleder en prishöjning på 10 96 eller mer, och det styr semestersvensken till utlandet och minskar utlänningars resande hit. Det är självklart att statens skatteintäkter minskar, eftersom mer än hälften av turistkronan går till statens kassakista. Det säger sig självt att höjningen av turistmomsen är en dålig affär för staten. Det är helt enkelt en klar förlustaffär. Det är rent otroligt att de som står bakom förslaget inte har gjort någon som helst analys av konsekvenserna. Under den tid som har gått efter utredningens presentation av denna skattehöjning har argumenten för en höjning varit verkligen ihåliga och aningslösa, från både folkpartiet och socialdemokraterna. En del har sagt att vi får följa utvecklingen. Detta uttryck är till intet förpliktigande. Vilken regering är inte skyldig att följa utvecklingen? Det är för sent att sätta in åtgärder när vissa företag inte orkar med de nya kostnaderna utan tvingas att avveckla verksamheten. Vinterturismen är en känslig bransch; säsongen är kort, och snötillgången kan variera och orsaka ekonomiskt bortfall. Det är många små familjeföretag inom branschen som redan i dag har små marginaler som kommer att slås ut först. Det gör att turistutbudet blir mindre varierat. Det blir de stora fjällhotellen som blir kvar. Andra som har försvarat förslaget säger att marknaden anpassar sig. Det har jag hört alldeles för många gånger. Även här innebär det att det är småföretagen, som inte har några möjligheter att anpassa sig, som blir lidande. Men turisten kommer säkert att anpassa sig till andra resmål som är billigare. Jag läste häromdagen i någon tidning att Sveriges turistråd nog bör göra ett tillägg till sin slogan ”Sverige är fantastiskt”. I stället borde det heta ”Sverige är fantastiskt dyrt”. Men det är ju inte tillåtet att tala om detta. Både från socialdemokratiskt håll och från folkpartiet har det sagts att man inte skall tala så mycket om fördyringar, för då blir folk uppmärksammade på dessa. Tydligen vill man lägga locket på, och därför talar man alltid om särintressen. Här hoppas man tydligen på att klara det hela genom falsk marknadsföring. Detta är faktiskt ett uppseendeväckande uttalande av politiker, som säger sig vilja ha människors förtroende. Under detta år har riksdagen lagt fast en del mål för svensk turistpolitik, vilka bl.a. innebär att turistpolitiken skall medverka till att förbättra bytesbalansen, öka sysselsättningen och stödja regional utveckling. Socialdemokrater och folkpartister är nu på god väg att spoliera hela denna målsättning. Turistföretagen har redan prissatt vinterveckorna och har i stort sett fulltecknat alla bäddar under den säsong som har påbörjats. Detta gäller till stor del även sommarsäsongen. Det är fullständigt felaktigt att nu ändra förutsättningarna. I den mån vårt avslagsyrkande på momshöjningen i reservation 8 kommer att falla, vill vi ändå försöka att mildra de närmast förestående negativa effekterna. Vi moderater föreslår därför att beslutet om höjd moms på hotell och restaurang inte skall träda i kraft förrän den 1 september. Vilka möjligheter har annars de små familjeföretagen i Jämtland-Härjedalen att klara dessa kostnadsökningar? De kan knappast höja priserna på redan sålda bokningar. Vilka reserver har de två familjeägda hotellen i Tofta på Gotland, som redan är fullbokade inför sommarsäsongen, att ta till för att täcka de ökade kostnader som man tidigare inte kunde förutse?

Med detta yrkar jag bifall till det framlagda förslaget.

Herr talman! Som alla här närvarande vet har allt vad som har sagts här fr.o.m. kl. 9 i dag inte haft någon som helst betydelse för de röstningar som har fullgjorts och de beslut som alltså har fattats. Och eftersom vad jag här säger inte kommer att påverka de beslut som kommer att fattas, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen till skatteutskottets betänkande nr 16.
Herr talman! I viss mån instämmer jag med Hugo Hegeland. Men jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 16, i samband med proposition 47, och avslag på reservationen.
Herr talman! Med hänsyn till att Hugo Hegeland och hans kollega har sparat så mycket tid tänker jag använda tiden till att lämna en litet tydligare förklaring till bankväsendets utveckling och betydelsen av den europeisering som sker. Med det vill jag yrka bifall till de reservationer som moderaterna står bakom.
Herr talman! Jag yrkar för folkpartiets del bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 8.

Herr talman! Att det tydligen inte har så stor betydelse vad vi säger innebär inte att de frågor som vi diskuterar i det här betänkandet är mindre viktiga för en lång rad människor. Inte desto mindre begränsar jag mig i nuvarande situation till att yrka bifall till samtliga reservationer som centern står bakom.

Herr talman! Kapitalkravet i banker och kreditinstitut är inte precis någon specialitet för miljöpartiet. Jag vill därför inskränka mig till att yrka bifall till
Herr talman! Vi moderater har kunnat acceptera det här villkorslånet till Saab-Scania med anledning av att den typen av lån endast kan lämnas av = Prot. 1989/90:47 statlig myndighet eller industrifonden. Utskottet har valt att inte nu be 15 december 1989 handla vårt förslag om att försöka skapa möjlighet även för privata investe rare till motsvarande villkorslån. Civilt fl ygplansp fr Med det sagda vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna. Å vid Saab-Scania
Herr talman! Ärendet handlar om att vi i riksdagen skall bevilja ett slags villkorslån på 1,2 miljarder till Saab-Scania. Vi i folkpartiet tillstyrker. Däremot tycker vi inte att staten skall bedriva företagsamhet där det bättre låter sig göras i andra former. Jag yrkar bifall till den reservation som är avgiven av folkpartiet i utskottet.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vpk yrkar avslag på villkorslånet. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 7.

Herr talman! Jag anser det vara min plikt att i första hand deklarera miljöpartiets ståndpunkt i den här frågan — med hänsyn till mina väljare och till kamratskapet. Att förkorta debatten är därför något som får anstå till ett senare tillfälle. Jag vill ta upp regeringens förslag ur tre synpunkter: 1. Miljöaspekten 2. Den affärsmässiga aspekten 3. Frågan om alternativ produktion När regeringen föreslår att staten skall lämna ett anslag på 1200 milj.kr. till ett privat företag, måste vi miljöpartister fråga oss: Finns det några miljömässiga aspekter på detta anslag från skattebetalarna till Saab? Och det finns det. Det flygplan som här skall konstrueras och säljas med statens medverkan kommer i mycket stor utsträckning att konkurrera med tågtrafik både i Sverige och i utlandet. Det betyder att man satsar på ett ineffektivt transportmedel som förbrukar nära tio gånger mer energi per passagerarkilometer än tåget, och den energi som förslösas ger upphov till stora utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Detta är ett tillräckligt skäl för oss att säga, så skall skattebetalarnas pengar inte användas. Pengar kan bara användas en gång. Vi har pekat på att om staten vill satsa 1 200 milj.kr. på utveckling av transportmedel, så bör man satsa på miljövänlig teknik. Nu är det ju så att det inom Saab-Scania finns en stor kompetens på fordonsområdet. Vi ser gärna att staten satsar 1 200 milj.kr. på att utveckla motorvagnståg, spårvagnar, trådbussar etc. genom Saab-Scanias försorg. Beträffande den affärsmässiga aspekten vill vi framhålla att anslaget, som ibland även här i kammaren felaktigt har kallats villkorslån, inte har med lån 143 att göra, det är en gåva från skattebetalarna till Saab på vissa villkor. Villkoren för gåvan är att staten skall få royalty på försålda flygplan. Eftersom vi av miljöskäl inte vill att flyget skall expandera och eftersom vi hoppas att världens länder skall inse detta, finns det risk att Saab 2000 inte blir den succé som regeringen hoppas på. Utöver detta lovar Saab-Scania sysselsättning på vissa platser. Vi vet alla hur osäker Saab-Scanias framtid just nu ter sig. Erfarenheten från bilfabriken i Malmö har redan visat att Saab inte kan leva upp till tidigare utfästelser. Och om jag vore karlskronabo, så skulle jag inte känna någon stor tillförsikt till att Saab-Scania kommer att sysselsätta 500 personer i en nybyggd fabrik för personbilsmotorer samtidigt som man skall öka sysselsättningen i Södertälje. När det gäller alternativ produktion så gläder vi oss åt varje förslag att öka den civila produktionen i företag som bygger krigsmateriel, men i detta fall måste vi tyvärr säga nej. Men som jag redan sagt kan vi se ett verkligt positivt alternativ, nämligen en satsning på eldrivna fordon på räls. Det skulle som jag redan pekat på kunna vara ett intressant alternativ för Saab-Scania och skulle ge säkrare sysselsättning än Saab 2000. Herr talman! Jag yrkar avslag på propositionen och bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 7.

Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet 18 och avslag på samtliga reservationer. Samtidigt kanske jag kan passa på att önska talmännen, ledamöter och anställda i huset god jul och gott nytt år — eftersom jag är den siste talaren.

Ärade kammarledamöter!

När vi återupptar arbetet i januari har vi påbörjat ett nytt årtionde. Det känns som en stor utmaning. Jag är medveten om att riksdagsarbetet ställer stora och många gånger motstridiga krav på ledamöterna. Riksdagsledamöter förväntas ofta vara överallt och helst på samma gång. Det är svårt och ibland rent av omöjligt, men det måste vara en gemensam strävan att göra riksdagens arbete mer intressant och givande, både för oss själva och för Sveriges folk, som har valt oss. Om riksdagen uppfattas som ett intressant och betydelsefullt centrum för samhällsdebatten blir både riksdagens och ledamöternas ställning starkare. Vi har i höst prövat några nya former för arbetet här i kammaren. En del har slagit väl ut, medan annat kanske inte har varit helt lyckat. Vi får pröva oss fram och finna nya vägar. Jag är öppen och tacksam för era idéer och förslag. På tröskeln till ett nytt årtionde känner vi förväntningar på utvecklingen i vårt eget land men också på utvecklingen för andra länder och folk. Det har varit en dramatisk höst i Europa. Många murar har raserats. Vi ser det som händer med stor glädje — medvetna om att ökad demokrati och öppenhet möjliggör samarbete och avspänning. Vi gläder oss över att folkets röst tillåts göra sig hörd och att för oss självklara demokratiska frioch rättigheter gör sitt intåg där detta bara varit drömmar och förhoppningar. Det är allas vår förhoppning att den glädjande utveckling mot frihet och demokrati som Europa genomgått under denna höst skall komma att fördjupas och förstärkas under 90-talet. Samma förhoppning har vi om demokratiseringssträvandena på andra håll i världen, t.ex. i Chile. I detta perspektiv är det särskilt viktigt att betona vikten av att vi själva vårdar och värnar demokratin i vårt eget land. Demokrati kräver organisation — kanaler mellan väljare och beslutsfattare. Det demokratiska grovjobbet i vårt land sköts av hundratusentals människor, som är aktiva i de politiska partierna. Det är ett föga glamoröst arbete. Det nödvändiga vardagsslitet inom partierna möts sällan av ovationer. Men icke desto mindre — utan detta fungerar inte demokratin. I ljuset av vad som händer i Östeuropa finns det anledning att särskilt påminna om det. Politisk demokrati kan bara leva så länge det finns engagerade och intresserade människor. Vi måste finna vägar för att intressera fler att delta i det politiska livet. Vi måste i ökad utsträckning engagera ungdomen. Utan ungdomen har det politiska livet ingen framtid. Det politiska arbetet måste därför hela tiden förnyas och bättre ta hänsyn till nya förhållanden, nya livsmönster och nya tänkesätt. Vi riksdagsledamöter har ett stort ansvar för att hålla demokratin levande. Detta blir, tror jag, en av våra stora uppgifter på 90-talet. Vi stänger kammaren nu. Vi öppnar igen den 10 januari med en debatt då budgetpropositionen överlämnas till riksdagen. Jag vet att det under juluppehållet pågår ett intensivt arbete inför allmänna motionstiden, men jag hoppas ändå att ni alla får tillfälle att njuta av en välförtjänt ledighet och att ni skall få fler stilla nätter än vad vi kunnat bjuda på här i riksdagen de senaste arbetstyngda veckorna. Jag tackar er alla för ett mycket gott arbete i höst. Jag vill särskilt tacka de tre vice talmännen och kammarsekreteraren, som varit ett stort stöd för mig. Jag vill från oss alla rikta ett varmt tack till riksdagens personal för ett gediget arbete, för all hjälp och all vänlighet. Vi önskar dem alla en god jul och ett gott nytt år. Ärade kammarledamöter, kolleger! Jag önskar er nu alla en god och skön helg och ett gott nytt år. Med dessa ord förklarar jag kammarens sammanträde avslutat.